Fru talman! Lena Öhrsvik frågar varför man inte kan ha en särbestämmelse om rätt till vård i den här lagen. Hon hänvisar till att en del remissinstanser har uttalat sig för det. Mitt svar på den frågan är att lagen är en kompletterande lag, framför allt till socialtjänstlagen. Det tycks de här remissinstanserna ha förbisett. Även den som frivilligt underkastar sig vård för sitt missbruk har rätt till ändamålsenlig vård. Detsamma skall självfallet gälla den som tas in med 139 tvång. Det behövs ingen särskild bestämmelse för att klarlägga detta. Det gäller alla som tas in för vård, vare sig det sker frivilligt eller med tvång. Lena Öhrsvik frågar var detta regleras i socialtjänstlagen. Det regleras bl.a. i 22 §, där det heter att socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Det syftar på både familjehem och hem för vård eller boende. Det är sant att det inte står närmare utvecklat vad denna vård innebär. Det tror jag är ganska klokt, med den typ av ramlagstiftning som vi har. Utskottet säger också i yttrandet över Lena Öhrsviks motion att det tillägg hon föreslår knappast tillför något nytt i sak, eftersom det torde följa redan av socialtjänstlagen i förening med andra bestämmelser i lagen om vård av missbrukare, att vården skall innehålla de insatser som motionärerna har angivit. Det är väl ganska klart. Det är allmänt känt vad vården innehåller, men det är också önskvärt att man inte reglerar den i detalj, lika litet som man gör vid sjukvård. Vården måste kunna utvecklas, och det skall givetvis gälla även missbrukarvården. Vårdens innehåll finns också behandlat på andra ställen, t.ex. i 24, 34 och 70 §§ i socialtjänstlagen och givetvis även i sjukvårdslagen när det gäller sjukvården. Det är viktigt att betona, vilket också utskottet gör när det yttrar sig över Lena Öhrsviks motion, att socialstyrelsen och länsstyrelserna har tillsyn över vården enligt socialtjänstlagen och sjukvårdslagen och därmed också enligt den lag som nu är aktuell. Det framgår av de beslut som vi tidigare har fattat både om socialtjänstlagen och om socialstyrelsens uppgifter. Det är ingen inskränkning i det ansvaret när det gäller den här vården. Det är också viktigt, som jag nämnde nyss, att vården får utvecklas vidare. En viktig del av socialberedningens uppgift är att följa hur missbrukarvården utvecklas och att föreslå de kompletterande bestämmelser och åtgärder som kan anses nödvändiga. Det finns inga inskränkningar i det fallet. När det gäller statsbidragssystemet är det riktigt som Lena Öhrsvik sade, att utskottet i stor utsträckning ansluter sig till tankegångarna i hennes motion och pekar på att utvecklingen bör gå i den riktningen. Man måste ta hänsyn till att landstingen och kommunerna nu tar över institutioner, där staten traditionellt har betalat en mycket stor del av kostnaderna. Det kan man inte i ett enda slag radera ut. Då hade vi inte fått någon överenskommelse.

Fru talman! Jag tycker att motiveringen för att man inte skulle kunna ha en särbestämmelse är litet mager. Det är många som uppfattar den som viktig. Det är många organisationer som i remissvaren har talat om detta, och det är viktiga organisationer. De fackliga organisationerna och klientorganisationerna anser att det är väsentligt att få rätten till en god vård inskriven i lagtexten. Även socialstyrelsen, som skall se till att lagen följs, tycker att det vore bra om bestämmelsen vore inskriven i lagen. Eftersom hela lagen i sig är en särbestämmelse, hade det inte varit så farligt om även detta hade kunnat stå. Jag är inte riktigt lika optimistisk som Gabriel Romanus i tron att det räcker med de bestämmelser som finns. Men om man kan förutsätta att socialberedningen särskilt skall titta på vårdkvaliteten och om behov föreligger föreslå en lagreglering, kan det vara en väg att gå. Man kan också hoppas att utskottet i ett sådant läge kan tänka sig att frångå sin något halsstarriga uppfattning den här gången. Jag uppfattar det nog så att utskottet är väldigt definitivt på den här punkten. Det skulle vara bra om utskottets talesman kunde lova att man ändrar uppfattning, om det visar sig att det behövs en lagreglering.
Fru talman! När det gäller den sista frågan kan jag givetvis bara svara för mig själv. Jag skall gärna säga att om någon kan visa att det behövs en särskild lagreglering, så skall jag vara öppen för att stödja ett sådant förslag. Det som jag tycker är väsentligt, och som borde vara väsentligt även för Lena Öhrsvik, är att samma rätt till god vård skall gälla alla som tas in för sitt missbruk. Utgångspunkten måste vara att om man frivilligt går in i vård skall man också ha rätt till god vård, lika väl som den som tas in med tvång. I båda fallen följer detta av bestämmelser i socialtjänstlagen och sjukvårdslagen. Om missförhållanden kommer att uppvisas, om man t.ex. tar in människor med tvång bara för att förvara dem, skall bestämmelserna naturligtvis skärpas. Men då finns all anledning att tro att de behöver skärpas både vad gäller frivillig vård och vad gäller vård utan den enskildes samtycke. Det viktiga här är att socialstyrelsen har ett tillsynsansvar och att vårdmetoderna successivt utvecklas, så att vi får en bra vård. Tyvärr har vi inte ännu så fullvärdiga vårdmetoder på missbruksområdet att vi, vare sig vi skriver in det i lagen eller inte, kan uppvisa några lysande resultat. Jag tycker att det som socialministern sade här tidigare om ett förslag i vår, där man också tar upp metodernas utveckling, lovar gott. Det vore lyckligare för saken, om vi slapp att få en omröstning, där det som utskottet anför om rätten till god vård skulle framstå som på något vis svagt. Jag noterade att Lena Öhrsvik inte ställde något yrkande, och jag är tacksam för det. Jag tror att det skulle vara till nackdel, om vi fick ett sådant yrkande nedröstat, för det är så att man skall ha rätt till god vård på vilka grunder man än tas in. Slutligen bara ett par ord om det mer filosofiska i Lena Öhrsviks anförande. Hon sade att det här inte är fråga om innehållet i flaskor utan om innehållet i människors liv. Jag undrar om vi ändå inte skulle kunna vara överens om att den långa debatten om missbruk och dess orsaker har lärt oss att det handlar både om innehållet i människors liv och om tillgången till missbruksgifter. Det är det som har legat till grund för riksdagens beslut om alkoholpolitik och i narkotikafrågor på senare tid.
Fru talman! Jag tycker vi skall vara överens om att samma rätt till god vård skall gälla både den som vårdas frivilligt och den som tas in enligt en tvångslag. Men det är ju den skillnaden att den som vårdas frivilligt kan påverka vården och avbryta den när som helst, om han inte finner vården meningsfull. Det är därför man behöver ha särbestämmelser i vissa avseenden. Men jag kan nöja mig med de löften jag har fått här. Jag lovar att följa den här frågan med största uppmärksamhet.
Fru talman! Lena Öhrsvik ställde frågor direkt till utskottet och har sedan jag begärde ordet fått ganska utförliga svar. Jag vill bara från regeringskansliets sida i stort sett bekräfta vad Gabriel Romanus sade nyss, att det här är fråga om att ge all vård bästa möjliga innehåll. Jag delar Lena Öhrsviks uppfattning om att när vi antar denna lag om att omhänderta människor för vård utan samtycke, är det väldigt betydelsefullt att denna vård får ett riktigt innehåll, så att vi så snart som möjligt får en frivillighet i vården. Det är ju det som vi alla eftersträvar. Det är också viktigt att understryka att socialstyrelsen har i uppdrag att kontinuerligt följa hela socialtjänstlagens förverkligande. Därutöver har socialutredningen att följa utvecklingen när det gäller LVM. Om det behövs kompletteringar, förutsätter jag att vi får indikationer på det, så att vi kan se till att det blir en fullgod vård och behandling.

Fru talman! Dagens beslut beträffande missbrukarvården måste i viss mån betraktas som resultatet av en omvändelse under galgen. I stort ställer jag mig bakom propositionens och utskottets förslag och vill bara beklaga att detta beslut inte kunde tas för ca tio år sedan, när jag först aktualiserade dessa frågor i riksdagen. Då hade vi sannolikt haft en bättre situation på missbruksområdet än vad som är fallet nu. Jag har i motion 1981/82:4 redovisat bl.a. att enligt nuvarande nykterhetsvårdslagstiftning är missbrukaren inskriven på vårdanstalten minst ett år, varunder han regelmässigt beviljas försökspermissioner men vid behov kan återintas. Återintagning, ibland efter endast kort tid, förekommer också ofta. Även om man anser nuvarande inskrivningstider på vårdanstalter för långa, förefaller den nu föreslagna vårdtiden vara orimligt kort. Därtill kommer att det i propositionen förutsätts att missbrukaren eventuellt endast en kort tid skall behöva vistas på vårdanstalten. Sålunda understryks att han så snart som möjligt bör kunna vårdas i annan vårdform under frivilliga former eller i det egna hemmet men vid behov kunna återintas på vårdinstitutionen. Tiden som vederbörande vårdas i annan vårdform under frivilliga former räknas in i den vårdtid som det här gäller. Det omnämns också, att i de fall missbrukaren avviker, dvs. undandrar sig vård, skall även den tiden inräknas i vårdtiden.

Någon prövning av frågan om förlängning av vården behövde då inte ske. Samtidigt bör givetvis missbrukaren, om syftet med vården anses vara uppnått efter en kortare tid än sex månader, kunna utskrivas från institutionen i förväg. Jag vill gärna citera vad socialutskottet i sitt betänkande 1981/82:22 skriver på s. 22: ”Enligt utskottets mening kan det inte komma i fråga att nu frångå den av beredningen föreslagna och allmänt accepterade provisoriska lösningen av denna kontroversiella fråga. Det bör också erinras om att utvärderingen kan komma att ge anledning till justering av reglerna om vårdtiderna.” Jag vill därför uttrycka förhoppningen att man reagerar snabbt om man konstaterar att nu fastlagda regler inte blir effektiva. Med detta avstår jag från något yrkande i detta avseende. Jag har i min motion också aktualiserat vissa justeringar av 6 § och 28 §. I nuvarande lagstiftning, dvs. nykterhetsvårdslagen, äger tvångsintagningsbeslut giltighet ett år från den dag dom avkunnades. I en del fall har beslutet kommit att tjänstgöra som ett — oftast verksamt — påtryckningsmedel gentemot missbrukaren, vilket förmått honom att ändra sin livsföring. I motiven till nu föreslagen lag har uttalats att vårdbeslut inte bör användas som påtryckningsmedel. Oavsett om man delar denna inställning eller ej kommer det även i fortsättningen att finnas åtskilliga fall där vederbörande till följd av vårdbeslutet rycker upp sig — låt vara att det kanske endast är för en kortare tid. Om missbrukaren är inne i en nykter period under den korta tid socialtjänsten har till sitt förfogande för verkställighet, blir det svårt att inställa vederbörande på vårdinrättningen. Strax därefter, när giltighetstiden således gått ut, återfaller kanske missbrukaren till ett lika gravt missbruk som tidigare, vilket alltså kan innebära att socialtjänsten tvingas till återkommande framställningar om vård, som i realiteten inte leder till så mycket. Detta förefaller inte vara till någons fördel, i varje fall inte till missbrukarens. Observeras bör också att det varit stor platsbrist på vårdanstalterna de senaste åren. Även detta förhållande, i förening med den korta verkställighetstiden, kan medföra att beslutet inte kan verkställas inom föreskriven tid. Med hänsyn till detta har jag föreslagit att giltighetstiden för rättens beslut avsevärt skall förlängas, förslagsvis till tre månader. Dessa frågor behandlar utskottet på s. 29 i det nyss åberopade betänkandet. Utskottet säger där: ”De problem som kan tänkas uppstå kommer därför närmast att gälla det fall att missbrukaren fördröjer verkställigheten genom att avvika. Utskottet 143 anser emellertid i likhet med propositionen ——— att denna risk kan motverkas bl.a. genom ett beslut om omedelbar verkställighet i förening med en begäran om biträde från polismyndigheten enligt 26 §. Det bör i sammanhanget framhållas att länsrättens beslut om vård inte vinner laga kraft förrän tre veckor efter det att domen meddelats. I praktiken disponerar man därför fem veckor för att finna missbrukaren och se till att han kommer till den vårdinstitution där han skall tas in.” — Allt detta säger utskottet i anslutning till 6 §. ”Med hänsyn till att LVM förutsätter att missbrukaren har ett omedelbart behov av vård torde detta ofta leda till att rätten beslutar att beslutet får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Om missbrukaren redan är omhändertagen när domen meddelas måste ett beslut om omedelbar verkställighet vara regel med hänsyn till att avbrott i omhändertagandet självfallet måste undvikas. 28§ LVM, som för övrigt är uppbyggd efter mönster av motsvarande bestämmelser i LVU, ger alltså även i propositionens lydelse utrymme för att tillgodose de behov av omedelbar verkställighet som kan finnas.” Jag är relativt nöjd med utskottets klarlägganden och har därför för dagen inget annat yrkande än utskottet. Avslutningsvis vill jag ta upp en helt annan fråga, som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:5. I propositionen föreslås att 3 kap. 18 § lagen om allmän försäkring skall upphävas, eftersom den endast undantagsvis tillämpas. Många remissinstanser vill dock ha kvar nuvarande möjligheter att uppbära även sjukpenning för missbrukare. Bestämmelserna har underlättat, för att inte säga möjliggjort, ”frivilliga” överenskommelser beträffande omhändertagande av sjukpenningen. Därigenom har garanti skapats för att hyror och andra periodiska utgifter verkligen blivit betalda samtidigt som medel tillgängliga för drogmissbruk i motsvarande mån reducerats. Observeras bör också att en intagen för vård jämlikt LVM i det fall ingen bestämmelse motsvarande den nu gällande skapas alltid kommer att kunna lämna vårdinrättningen med ett betydande belopp i hopsparad sjukpenning. Socialnämnden kan kanske tolerera att han första gången får pröva på att förvalta sin sjukpenning själv, men om detta misslyckas saknas enligt propositionsförslaget varje möjlighet att stävja detta vid nästkommande vårdtillfälle. Detta förefaller inte vara till fördel för någon, inte ens för missbrukaren. Även andra situationer, t.ex. det förhållandet att missbrukaren under långa tider vårdas på en frivillig institution men enligt vad man av erfarenhet vet förbrukar hopsparad sjukpenning i anslutning till utskrivningen, bör kunna föranleda att socialnämnden ges möjlighet att uppbära sjukpenningen. Därtill kommer fall där vederbörande har försörjningsplikt mot sin familj men i stället använder sjukpenningen till inköp av rusmedel med den följden att socialnämnden får sörja för hans familj. Dessa frågor behandlas utförligt i socialutskottets betänkande 1981/82:5 ss. 14-16. Jag måste dock med besvikelse notera att man trots mångordigheten inte kunnat redovisa någon acceptabel lösning på det problem som kommer att uppstå om man från årsskiftet sätter 3 kap. 18 § lagen om allmän försäkring ur kraft. Fru talman! Av den anledningen ser jag mig nödsakad att yrka bifall till yrkande 2 i min motion 1981/82:4, innebärande att nyssnämnda bestämmelse får gälla även efter den 1 januari 1982.

Fru talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över att en särskild lag för vård av missbrukare nu behandlas av riksdagen. Jag ser det personligen som särskilt viktigt att den vården inte kom till stånd genom en ändring av och ett tillägg till LSPV, lagen om sluten psykiatrisk vård. Ett sådant förslag kom i socialtjänstlagen. Man försökte gömma sig bakom konstaterandet att så många människor redan i dag tas in enligt LSPV. Men vi måste komma ihåg att det hittills inte har funnits något alternativ. Vi skall också komma ihåg att ett stort antal av inoch utskrivningar av dem som är intagna på mentalsjukhus för alkoholmissbruk gäller samma människor med flera vårdtillfällen och mycket korta vårdtider. Lagen om sluten psykiatrisk vård kom till för att förbättra rättsskyddet för de psykiskt sjuka. Den skall ses över i sin helhet, och det är bra — den kan behöva skärpas. Alkoholmissbrukare är inte psykiskt sjuka och hör inte hemma under den lagen. Det finns två saker som jag anser som allra viktigast när det gäller missbruk. Det är för det första förebyggande åtgärder. Man måste börja med sådana redan i grundskolan, och de bör ingå som en viktig del i undervisningen under hela skoltiden. För att förebygga alkoholoch narkotikamissbruk måste man se till att ungdomarna har en aktiv fritid, ett jobb och en bra boendemiljö. För det andra är det rehabilitering. De som hemfaller åt missbruk skall ha en vård som är anpassad efter vars och ens behov. Därför behöver vi många olika former av vård. Det är innehållet i vården för den enskilda människan som är det väsentligaste, och den vårdsökande skall själv i största möjliga utsträckning kunna bestämma vilken vårdform han eller hon vill ha. Men följer man inte upp vården med rehabilitering, som i många fall kan bli långvarig, är vården av intet värde. Låt mig ändå slå fast att frivillig vård är det absolut väsentligaste och att tvångsvård skall vara ett undantag. Socialberedningens förslag till tvångsvård i vissa fall är enhälligt. Det är också en kompromiss. Propositionen har i det väsentligaste följt beredningens förslag, och jag har mot den bakgrunden inte väckt någon motion trots att jag kanske inte helt delar alla synpunkter. Men jag skulle vilja ställa några frågor på en del punkter för att få klarhet i om jag har tolkat propositionen och betänkandet rätt. Jag blev ganska orolig när jag på s. 40 i propositionen läste: ”Härutöver föreslår beredningen som ett ytterligare krav att insatser enligt socialtjänstlagen eller någon annan lag är otillräckliga för att tillgodose 10 Riksdagens protokoll 1981/82:51-52 vårdbehovet. Med detta avser beredningen att uttrycka både att missbrukaren vägrar ta emot eller underlåter att söka vård inom socialtjänsten eller sjukvården, och att LSPV eller LVU, om dessa lagar är tillämpliga, skall användas före LVM.” På s. 42 säger föredragande statsrådet att hon delar beredningens uppfattning. Någon oro för gränsfall känner inte socialministern. Är det meningen att man först skall pröva om missbrukaren skall tas in enligt LSPV, innan man söker vård enligt LYM? Om den tolkningen är riktig, då befarar jag verkligen att det blir hipp som happ vilken lag missbrukaren hamnar under och att gränsfallen blir många. Vad händer vid ett polisingripande där man inte kan avvakta nämndens ansökan om vård? Skall den omhändertagne till psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus enligt LSPV eller till inrättning för missbrukare enligt LYM? Eller kommer missbrukaren att förvaras på polisstationen tills man har kommit underfund med vilken lag han hör hemma under? Det tycker jag är den viktigaste frågan. Det andra klargörandet jag vill be om gäller utskottets skrivning på s. 22 i betänkandet om att LVM inte skall kunna kringgås genom att man alternerar mellan LVM och LSPV. Där skriver utskottet: ”Det förutsätts att bl.a. frågan om tillämpligheten av LSPV klargörs i det läkarintyg som skall ges in till länsrätten i samband med ansökan om vård enligt LVM.” Vad menar man? Finns det ett läkarintyg på att patienten behöver vård enligt LVM, så skall det väl vara enligt LVM. Skall läkaren på samma intyg skriva att LSPV inte är tillämplig? Ett mycket underligt förfaringssätt i så fall, och det kan få bedrövliga konsekvenser. En tredje sak jag vill fråga om: Utskottet har stannat vid att socialnämnderna under en övergångstid av två år skall svara för utredning och ansökan enligt LVM. Är det då meningen att den funktionen automatiskt skall övertas av länsstyrelsen den 1 januari 1984, eller skall det ske någon utvärdering av verksamheten innan dess? Jag kanske delvis har fått svar på den frågan i den kommentar Evert Svensson gjorde till Erik Larssons anförande, men när det nu är två års övergångstid, vilket ju ändå är ganska långt, tycker nog jag för min del att det vore värdefullt att man kunde göra en utvärdering. Kanske visar den att det har fungerat så bra med socialnämnderna att det inte är nödvändigt att överlåta handläggningen på länsstyrelserna 1984. Det skulle vara intressant att få höra utskottets mening på den punkten.
Fru talman! Jag vill svara på den fråga som Lilly Hansson ställde till mig i anledning av vad som står angivet i propositionen om gränsdragningen mellan LSPV och LVM. Först vill jag säga att jag delar Lilly Hanssons uppfattning att det är väldigt viktigt att vi har fått en särskild lag för missbrukare och att vi på allt sätt måste upprätthålla en rågång mellan de olika typerna av vård och behandling av människor. Vi är medvetna om på ömse håll att här finns gränsfall — det står också i Nr 52 propositionen — där det kan vara svårt att veta exakt från början vilken Tisdagen den vårdform som är den lämpliga. Men det är också uttryckligen fastslaget i 15 december 1981 propositionstexten att det bör ankomma på sökanden att vid behov ange vilka överväganden som gjorts i fråga om de andra vårdlagarnas användbarhet. Det var kring detta som Lilly Hansson utvecklade synpunkter på att det kan vara svårt. Men då gäller det att gå tillbaka och se vilka människor det här är fråga om. En person omhändertas ju inte för sitt missbruk utan samtycke — i allmänhet är det så i varje fall — utan att man noga följt utvecklingen under en tid, varvid socialnämnden har spelat en avgörande roll. Samtidigt kräver lagen också att det inte har varit möjligt att nå resultat med frivilliga vårdmodeller. Den gränsdragning mellan LSPV och LVM som skall göras i utredningsarbetet kommer därför inte att bli svår annat än i undantagsfall. Det ankommer under de första två åren efter lagens ikraftträdande på socialnämnden och därefter på länsstyrelsen att verkligen gå till grunden med problemet och infordra det underlag som behövs för att göra den riktiga gränsdragningen, så att vederbörande får just den vård och den behandling som hon eller han är berättigad till. Det här är naturligtvis också frågor som socialberedningen får följa med stor noggrannhet, så att vi får en verkligt adekvat vård.
Fru talman! Jag blev inte särskilt mycket lugnare av Karin Söders svar. Vad jag ville med min förra motion när det gällde att få en speciell lag för vård av missbrukare var att koppla bort den från lagen om sluten psykiatrisk vård, som jag tycker explicit skall gälla för de psykiskt sjuka som inte kan ta vara på sig själva eller som är till fara för sig själva eller andra. Jag menar att skall vården sökas enligt LVM, skall man också verkligen söka enligt den — då skall man inte först pröva om den person det gäller möjligen skall tas in enligt LSPV. Karin Söder säger att socialnämnden och assistenten under en lång tid naturligtvis skall ha följt missbrukaren. Då måste det väl rimligen under den tiden ha kommit fram om vederbörande behöver vård enligt LVM — och då skall den alltså gälla. Vad jag vänder mig emot är att man först skall pröva LSPV. Jag fick inget svar på frågan vad som händer vid ett polisingripande. Vilken lag skall polisen i sin bedömning gå efter, när han skall förflytta vederbörande till en lämplig vårdinrättning? Det är ju ett otroligt stort ansvar man lägger på den personen. Ansökan skall väl ändå åtföljas av ett läkarintyg. Därmed kommer jag in på min andra fråga, som jag kanske får besvarad av utskottets talesman. Läkaren måste väl i det intyget säga att personen skall tas in enligt LVM. När det gäller LSPV kan jag inte tänka mig att man snabbt kan säga att den och den personen är psykiskt sjuk och alltså skall tas in enligt LSPV. Det tarvar litet längre tids undersökningar.
Fru talman! Ansökan om vård enligt LVM är ju ett led i en långvarig process när det gäller att försöka få till stånd en adekvat behandling av missbrukare. Om ett omhändertagande enligt LSPV skall äga rum, gäller det någonting som har diskuterats i ett tidigare skede. Vi kan inte bortse från att det finns missbrukare som har psykiska problem. Då kan en gränsdragning ibland vara svår att göra, men då har man prövat den i ett tidigare stadium. När man ansöker om vård har man bestämt sig för att åberopa LVM. Sedan till frågan om polisens ingripande. När man finner en person i ett sådant tillstånd att han eller hon behöver vård och man inte kan vara helt säker på vad som är orsaken till det hela, skall man komma ihåg att det i LYM sägs klart ifrån, att i de allra flesta fall bör sjukhusvård vara det som får inleda behandlingen. Vårdbehovet prövas sedan i de instanser som riksdagen nu föreslås fatta beslut om, dvs. socialnämnd, länsstyrelse och länsrätt. Däri ligger tryggheten. I det skedet har man tillfälle att pröva vilken vårdform som kan vara den lämpliga.
Fru talman! Ja, det kommer i vilket fall som helst, efter vad jag förstår, att bli väldigt besvärliga gränsfall. Jag kan inte förstå varför man har behövt ta in detta i propositionen och betänkandet — att man först skall pröva om LSPV är tillämplig innan man söker enligt LVM. Det måste ju vara antingen det ena eller det andra. Är det fråga om en missbrukare, skall man söka vård enligt LVM. Sedan tas vederbörande in. Under den tid som den omhändertagne får vistas på institution kan man alltså komma fram till att vederbörande har missbrukat alkohol så gravt att hjärnan har tagit skada och han behöver en lång sjukhusvistelse samt är i ett sådant tillstånd att lagen enligt LSPV skall vara tillämplig. Då skall det naturligtvis ske enligt den lagens intentioner och inte med ett enkelt konverteringsförfarande. Men detta har ju också utskottet tagit upp i det betänkande vi behandlar, och det tas upp i den andra fråga som jag har ställt till utskottets talesman. Jag hoppas att jag får svar på den frågan.

Fru talman! När nu riksdagen behandlar förslaget till lag om ”vård av missbrukare i vissa fall” i socialutskottets betänkande 1981/82:22, trodde man att socialvården skulle kunna få den arbetsro som behövs för att ta sig an missbrukarproblematiken på allvar. Under de år frågan varit föremål för utredning har socialvården varit lamslagen av alla diskussioner som förts och av de förväntningar man ställt på ett nytt lagförslag som skulle ersätta den gamla nykterhetsvårdslagen. Under tiden har missbruket av alkohol och narkotika ökat, inte minst det svåra missbruket. Det vilar ett stort ansvar på alla som medverkat till att detta blivit en tid av passivitet, som för missbrukarna varit så förödande. Inte minst får en del av Sveriges socialarbetare ta på sig detta ansvar, då de på ett okunnigt och oansvarigt sätt medverkat till fördröjningen av ärendet. Det är ändå positivt att vi i dag kan ha ett förslag på riksdagens bord-det Nr 52 förslag som vi i dag behandlar — och det är tillfredsställande att kunna konstatera, att många tillnyktrat på den här resan. Även om mycket sagts i denna diskussion, speciellt om vem som skall ha ansvar för utredning och ansökan om vård, måste jag få komma med ett inlägg. Jag är kanske en av de få i denna kammare som under många år arbetat på fältet med missbrukare och dristar mig till påståendet att jag känner till en del om denna problematik. Många remissinstanser har pekat på det faktum att lagförslaget i denna del strider mot de principer på vilka socialtjänstlagen vilar. Jag är angelägen att påpeka detta. I socialtjänstlagen talar man så vackert om att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Men när vi kommer till den grupp av människor som har det allra svårast, då bollar man över ansvaret till andra, som i utskottets förslag är länsstyrelsen. Man brukar i olika sammanhang tala om kovändningar. I detta fall finns det verkligen anledning att använda detta uttryck. Jag vill citera vad JO anför i sitt yttrande över beredningens förslag. JO skriver bl.a. att ”det av beredningen framlagda förslaget om ett utredningsansvar för länsstyrelserna innebär en kostnadskrävande dubblering av utredningsresurser som på intet sätt står i proportion till de behandlingsmässiga eller andra fördelar som står att vinna med förslaget”. Andra tunga remissinstanser som JK, RÅ, socialstyrelsen, de flesta länsstyrelserna, Landstingsförbundet, Nykterhetsvårdens anstaltsförbund, Svenska nykterhetsförbundet och Svenska läkaresällskapet liksom en del olika politiska organisationer säger också nej till förslaget att länsstyrelsen skall svara för utredningen. Likaså är Svenska kommunförbundet tveksamt till förslaget. Det är också värt att påminna om att de flesta remissinstanser påpekat att om man skall följa det förslag som föreligger om utredningsansvaret, krävs det ökade resurser hos länsstyrelserna. Det är förvånande att höra Göran Karlsson här säga att man inte skulle behöva ytterligare resurser på länsstyrelserna om vi överför dessa uppgifter till dem. Han tar som exempel synpunkter från sitt eget län. Jag är mycket tveksam till om länsstyrelserna i allmänhet har de resurserna. Det som förvånar är att kommunerna, som enligt min mening har de bästa förutsättningarna och resurserna, inte ålagts uppgiften på det sätt som föreslagits i propositionen. Vem kan ha bättre förutsättningar att bedöma en persons vårdbehov än de sociala nämnderna i en kommun, som kanske jobbat i åratal med en missbrukare? Det måste också av missbrukaren själv upplevas som märkligt att socialvården i en situation då han har det som svårast lämnar över ärendet till en annan myndighet. All den personkännedom och kunskap som socialarbetaren har om missbrukaren i fråga saknar, enligt utskottets bedömning, betydelse. I detta läge skall socialarbetaren spela angivarens roll och till länsstyrelsen anmäla att den skall verkställa en utredning, eller i alla fall ta över ärendet för bedömning huruvida åtgärder skall vidtas eller inte. Då kommer utskottet 9 med förklaringen att den utredning som socialtjänsten eventuellt verkställt skall överlämnas till länsstyrelsen, som skall fortsätta handläggningen. Att missbrukaren i sina svårigheter och sin ängslan skall träffa en för honom ny och okänd person bekymrar inte utskottet. Detta visar med all önskvärd tydlighet att utskottsledamöterna saknar kunskap om ärenden som det här kan vara fråga om. Den kommunala socialarbetarens roll blir angivarens, och han blir inte den som fullföljer ärendet för att hjälpa missbrukaren att komma bort från sina problem. Det kanske också kan påpekas att det under en utrednings gång ofta händer att den som är föremål för utredning och socialarbetaren tillsammans kommer underfund med att det kanske är bäst att de försöker hjälpas åt för att få problemen lösta på överenskommelsens väg. Inte heller vid länsrättens handläggning behövs enligt utskottet socialvårdens kunskap om missbrukarens situation och problem. Den enda tröst man kan finna inför utskottets skrivning beträffande denna del av betänkandet är att man får hoppas att den övergångstid på två år som föreslagits innan länsstyrelsen tar över verksamheten är att socialberedningen som skall följa frågan och vi som eventuellt sitter i denna beslutande församling hinner inse att utskottets förslag är omöjligt. Jag har under veckoslutet deltagit i en konferens i mitt län, där företrädare för alla kommuner, socialarbetare och förtroendevalda, var närvarande. Det var ingen av dem som tyckte att utskottets skrivning i denna del var bra. Jag skulle sedan vilja kommentera några inlägg som har gjorts i anslutning till denna del av betänkandet. Det var välgörande att höra Lilly Hanssons inlägg här. Det visar att hon har viss kunskap om den problematik som hon kommenterade. Göran Karlssons inlägg — när han talade om resursbehovet — har jag redan kommenterat, men jag vill ytterligare understryka att remissinstanserna har varit eniga om att vi behöver ett bättre resurstillskott för att länsstyrelserna skall kunna klara den här uppgiften. När man läser remissvaren kan man konstatera att tre av länsstyrelserna har samma uppfattning som utskottsmajoriteten. Övriga länsstyrelser anser att propositionens ställningstagande är det riktiga. Evert Svensson säger att det är viktigt att vi lägger fast ansvaret nu. Jag vill hålla med Evert Svensson om det, men jag delar inte hans uppfattning om färdriktningen. Det är olyckligt om de två år som nu finns till förfogande skall vara en tid av anpassning till överförande av de här uppgifterna till länsstyrelsen. Till Lena Öhrsvik skulle jag vilja säga att det känns litet besvärande att höra hennes beskrivning, när hon säger att det är en skam att vi i dag diskuterar tvångsvård. Låt mig säga till Lena Öhrsvik att jag tror att alla som sysslar med de här frågorna och alla i den här kammaren är eniga om att vi skall undvika tvångsvård. Det finns ingen som vill ha tvångsvård — jag har inte hört någon. Det är bara fråga om vad vi gör med de människor som i en viss situation inte kan bedöma sitt tillstånd och sitt behov av vård. Det förklarar kanske att Lena Öhrsvik sedan vänder på klacken och säger att hon inte har något annat yrkande än utskottets. Och utskottet har alltså, som jag sade tidigare, tillnyktrat under resans gång och anser nu att vi måste hjälpa de människor som inte kan bedöma sin egen situation. Lena Öhrsvik frågar också: Vilket förtroende får man för en myndighet som har denna tvångslag i fickan? Jag konstaterar igen att hon inte har något annat yrkande än utskottets. Vi får hoppas att utvecklingen kommer att leda dithän att vi aldrig behöver använda åtgärder mot en människas vilja när det gäller rehabilitering. Fru talman! Jag vill också ta upp socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:5, som behandlar förslag till lag om ändring i lagen om allmän försäkring. Där föreslås att nuvarande bestämmelser i 3 kap. 18 § skall upphöra att gälla. Det innebär att sjukpenning för den som är hemfallen åt alkoholmissbruki fortsättningen inte kan utbetalas till kommunal myndighet eller till den försäkrades make för att användas till den försäkrades och familjens nytta. Likaså föreslås att man i 16 kap. 12 § lagen om allmän försäkring ändrar skrivningen så, att den möjlighet tas bort som i dag finns för nykterhetsnämnd, socialnämnd och styrelse för vårdanstalt för alkoholmissbrukare att ansöka hos försäkringskassan om att pension skall kunna utbetalas till annan än den försäkrade, om denne är hemfallen till alkoholmissbruk. Man vill alltså behålla möjligheten att omhänderta pension om missbruk föreligger, men ta bort ansökningsförfarandet. Jag vill omedelbart deklarera att jag tycker att det är en självklarhet att personer som kan förvalta sin sjukpenning och pension också i fortsättningen skall göra det, även om de missbrukar alkohol. Men jag vet av personlig erfarenhet att en del människor — då rör det sig om svåra missbrukare — på kort tid, på bara någon timme, kan förbruka hela sin pension och sjukpenning, som skulle räcka till en månads försörjning. Jag vet också, av erfarenhet från institutionsvård, att det är besvärande när missbrukare som saknar insikt om sina problem får förvalta mycket stora penningsummor, som det i dag blir, om de sparar ihop sjukpenning på ungefär det sätt som Rune Torwald här har beskrivit. Det kan vara till men för vården. Som jag ser det är inte problemet i och för sig att den försäkrade förbrukar sin pension och sjukpenning på alkoholinköp och att socialvården sedan får svara för försörjningen. Nej, det allvarliga är att det försvårar rehabiliteringen av dessa människor. Det tycker jag att det är angeläget att påpeka. Så länge som personerna har tillgång till alkohol, och det har de om de har tillgång till pengar, blir rehabiliteringen av missbrukarna svårare. Fru talman! Jag vill också kommentera moderaternas särskilda yttrande till socialförsäkringsutskottets betänkande 5, där de säger ungefär: Vi skulle ha kunnat gå med på Rune Torwalds motionsyrkande, om narkotikamissbrukare hade medtagits. Det finns ingen anledning att ta bort den möjlighet vii dag har när det gäller utbetalning till annan än den försäkrade bara för att den gruppen missbrukare saknas. Det får väl snarare bli fråga om en komplettering. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1981/82:4, yrkande 2.
Fru talman! Det är möjligt att utskottets ledamöter inte har den ingående kännedom om förhållandena som Arne Andersson i Gustafs tycks ha — och jag vågar tillfoga den självgodhet som hans anförande andades. Han sade att socialvårdarna i fortsättningen bara blir angivare. Vad är det för struntprat? Det är klart att socialvårdarna har en viktig uppgift även i framtiden. Men när Arne Andersson säger att de skall vara angivare, tycker jag det vittnar om att han inte har förstått ett dugg av utskottets skrivning. Det är en politisk uppgörelse som har träffats i socialnämnderna, och den bör kunna förstås även av Arne Andersson. När alla partier har gjort upp, vore det väl egendomligt om en sådan uppgörelse inte skulle hållas. Arne Andersson säger att det blir kostnadskrävande för länsstyrelserna att ta hand om detta. Vad vet Arne Andersson om den saken? Många länsstyrelser kommer säkerligen att klara detta utan personalförstärkningar. Arne Andersson målar fan på väggen för att han skall ha någon att piska. Men han har sannerligen inte övertygat mig om att utskottet har gjort fel. När jag har hört honom, är jag fastmer övertygad om att vi har gjort rätt.
Fru talman! Jag förstår att Arne Andersson i Gustafs tyckte att min beskrivning var besvärande, men den var faktiskt sann. Anledningen till att jag inte har ställt något annat yrkande än utskottets är att jag försöker hålla mig till den överenskommelse som är träffad. Men det finns en del andra som tydligen inte gör det. Jag fick här beskedet av Arne Andersson att det är okunniga socialarbetare som får ta på sig ansvaret för att lagstiftningen har blivit fördröjd. Jag undrar vem som får ta på sig det ansvaret, Arne Andersson. Det kan möjligen vara centerpartiet, som i den här frågan vid två tillfällen har hoppat av politiska överenskommelser, som kunde ha bidragit till att vi fått en lugnare debatt, och dessutom har trasslat med tilläggsdirektiv och liknande. Så är förhållandet när det gäller vem som har fördröjt lagstiftningen. Arne Andersson har väl inte i denna kammare monopol på vårderfarenhet. Jag råkar ha sysslat med sådana här frågor, kanske inte under så många år men under så pass lång tid att jag vet vad det handlar om. Men anledningen tillatt jag inte har ställt något annat yrkande är alltså att jag håller på politiska överenskommelser.

Fru talman! ”Struntprat”, säger Göran Karlsson. Det är möjligt att man kan tycka att andras åsikter är struntprat. Men det får stå för Göran Karlsson. Göran Karlsson säger att jag har använt ordet angivare. Man kan naturligtvis använda olika ord när det gäller på vilket sätt dessa ärenden skall handläggas enligt utskottet. Det är bara att läsa utskottets skrivning, där det sägs att när man inte längre kan rehabilitera missbrukare med hjälpåtgärder skall man överlämna ärendet till länsstyrelsen, som skall fortsätta handläggningen. Det kan naturligtvis göras olika beskrivningar av vad ett sådant förfaringssätt innebär. Men jag upplever det så att man från socialvårdens sida lämnar en människa i en svår situation åt sitt öde och ber en annan instans ta över. Sedan frågar Göran Karlsson: Vad vet Arne Andersson om länsstyrelsernas resurser? Jag har faktiskt varit med om handläggningen av många sådana här ärenden, både som socialarbetare och som socialkonsulent, dvs. inom den enhet på länsstyrelsen som enligt utskottets förslag skulle handlägga dessa uppgifter. Därför är jag, Göran Karlsson, övertygad om att länsstyrelserna inte har dessa resurser. I yttrandet från länsstyrelserna har man beskrivit det på precis samma sätt. Lena Öhrsvik och jag kanske har ganska lika uppfattningar. Det är bara det att Lena Öhrsvik talar som om hon är mot tvång. Hon säger att det är hemskt att man skall nalkas människor med hot om tvång i bakfickan, eller hur hon uttryckte det, samtidigt som hon är med på att man skall vidta tvångsåtgärder. Det är märkligt. Sedan säger Lena Öhrsvik att centerpartiet har fördröjt detta ärende. Låt mig då ställa en motfråga: Hur många gånger har socialdemokraterna ändrat åsikt i denna fråga under resans gång? Jag sade att det är många som har tillnyktrat under resans gång, och det är jag glad för. Låt dem som har gjort det ta åt sig av det jag framförde. Sedan frågar Lena Öhrsvik också om jag har monopol på att ha erfarenhet på det här området. Nej, det har jag inte. Men jag tror att många av de socialarbetare som har yttrat sig i den här frågan aldrig har varit med om att handlägga ett ärende, där man står inför situationen att vara tvungen att hjälpa en människa, som inte har insikt om sin situation. Jag har varit med om sådana fall hundratals gånger. Hur många gånger har Lena Öhrsvik varit det?
Fru talman! Vi kanske inte skall förlänga diskussionen, men Arne Andersson i Gustafs glömmer en väsentlig sak i det här sammanhanget, och det är frågan om rättssäkerheten. Det blir en bättre rättssäkerhet om man låter ytterligare en part undersöka, innan man begär hos länsrätten att vederbörande skall tas in. Kom ihåg det, Arne Andersson! Vi har inte byggt på lösan sand, utan också vi har erfarenheter vid vårt handlande.
Fru talman! Jag har inte räknat antalet gånger som jag har varit inblandad i sådana här ärenden. Men jag vill säga att jag inte kommer att springa ifrån mitt ansvar den dag en människa behöver hjälp, även om det gäller en tvångsåtgärd. Jag har sagt att jag accepterar tvångsåtgärder i en nödsituation. Vad jag nu tog upp var de långtgående tvångsåtgärder som har diskuterats under hela den debatt som har pågått under många år. Jag avsåg de långtgående tvångsåtgärder på sociala grunder som varit med i diskussionen. Jag sade också att det är bra att regeringsförslaget nu endast omfattar ett avgränsat tvång. På tal om att ha egna yrkanden undrar jag hur Arne Andersson i Gustafs skall göra nu. Han tycker ju att det är en katastrof att länsstyrelserna skall ha hand om de här frågorna, men han kommer tydligen ändå att rösta för förslaget. Hur går det ihop?
Fru talman! Göran Karlsson säger att det som har skisserats i propositionen, att socialnämnden skall göra ansökan och utredning, innebär att rättssäkerheten är i fara. Jag delar inte den uppfattningen. Det är länsrätten som skall fatta beslut på grundval av de handlingar i ärendet som finns. Jag vill påminna Göran Karlsson om att det av utskottets skrivning framgår att det i stort är det material som socialvården levererar till länsstyrelsens enhet som skall ligga till grund för beslutet. Kravet på rättssäkerhet är tillgodosett i propositionens förslag. Lena Öhrsvik säger att hon inte kommer att springa ifrån sitt ansvar. Det kommer inte heller jag att göra. Det har jag aldrig gjort. Och jag respekterar också de beslut som har fattats. Men det är olyckligt att riksdagen i dag fattar ett beslut, som anger inriktningen när det gäller den här delen av lagförslaget, dvs. den som avser utredning och ansökan. Att man på det sättet slår knut på sig har inte Lena Öhrsvik eller Göran Karlsson på något sätt kommenterat. Man ser bort ifrån de grundläggande värderingar som finns i socialtjänstlagen, om man går in för den här modellen. Som sagt, Lena Öhrsvik: Låt oss ta vårt ansvar, vad än beslutet blir! Och hur jag skall rösta kommer ju att visa sig, bl.a. på den bildskärm som redovisar röstresultatet. Men jag kan gärna tala om för Lena Öhrsvik hur jag kommer att göra. Jag tycker att utskottets förslag är så dåligt, så jag kommer att avstå från att rösta. Jag hoppas att vi får ett bättre underlag för ett slutgiltigt beslut, när de två åren har gått.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

Utskottet har haft att ta ställning till ett flertal motioner, som samtliga har tagit upp frågor om missbrukares sociala förmåner och rehabiliteringsfrågor. Nr 52 Att utskottet enhälligt avstyrkt dessa motioner beror ingalunda på ett Tisdagen den bristande intresse eller på att vi tagit lätt på dessa frågor. 15 december 1981 Nej, utskottet har mycket seriöst diskuterat dessa frågor och även utförligt motiverat varför vi kommit till det ställningstagande som vi gjort. Frågor kring missbrukarnas problem är ju föremål för uppmärksamhet ur olika synvinklar och av många instanser, även i vad det gäller deras sociala förmåner och rehabiliteringsmöjligheter. Försäkringskassorna har enligt bestämmelserna i lagen om allmän försäkring och andra författningar en skyldighet att se till att åtgärder vidtas i syfte att förebygga eller häva nedsättning av försäkrades arbetsförmåga eller förkorta sjukdomstiden. Reglerna för åläggande att lämna läkarintyg och utformningen av dessa intyg är f. n. föremål för översyn inom riksförsäkringsverket. Centrala studiestödsnämnden har i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83 uppmärksammat bl.a. kontrollfrågorna. Centrala studiestödsnämnden anför att det är angeläget att studiestöd betalas ut med rätta belopp och enbart till personer som bedriver seriösa studier. Socialdepartementet håller f. n. på med en kartläggning av socialförsäkringsförmånerna och avgifter vid institutionsvård i samband med att försäkrade uppbär sådana förmåner. Socialberedningen har egentligen enligt sina direktiv inte i uppdrag att se över socialförsäkringsförmånerna till missbrukare. Men utskottet har ändå utgått ifrån att beredningen — liksom andra berörda instanser, som kommer i kontakt med dessa frågor, såsom försäkringskassor och socialnämnder — verkligen på lämpligt sätt ger regeringen del av de problem som kan uppstå på det här området. Utskottet förutsätter också att socialberedningen fortsätter att se över även de här frågorna. Vi vill från utskottets sida särskilt understryka vikten av detta. Vad beträffar det särskilda yttrandet från oss moderater anser vi det inte välbetänkt att man avskaffar möjligheten att, på framställning av socialnämnd, låta allmän försäkringskassa utbetala pension eller sjukpenning till annan än den försäkrade, om denne på grund av allvarligt missbruk av alkohol eller andra missbruksframkallande medel inte själv kan ta hand om medlen. Bestämmelserna borde enligt vår uppfattning utvidgas till att även avse narkotikamissbrukare. Det har emellertid av tekniska skäl inte varit möjligt att i anslutning till föreliggande motionsförslag formulera ett heltäckande yrkande som skulle undanröja de svagheter som, enligt vår mening, vidlåder förslagen i proposition 1981/82:8. Motion 1981 82:2 av Sten Svensson och Björn Körlof följer i huvudsak den gamla nykterhetsvårdslagens princip. Ett bifall till denna motion skulle innebära att vi inte löste problemen vad det gäller narkomaner och missbrukare. Vi beklagar att vi inte kunnat följa upp våra åsikter i en reservation. 155 Jag vill säga till Arne Andersson i Gustafs, som tyckte att detta var dåligt, att vi som en minoritet i utskottet inte kan komma med ett krav på en skrivning som omfattar även missbrukarna. Det är just därför som vi förfarit på det sätt som vi gjort. Men vi återkommer i denna fråga därför att vi anser att det bör komma förslag om rätt för allmän försäkringskassa att, i fall av allvarligt missbruk av varje beroendeframkallande medel, kunna omhänderha medel på framställning av socialnämnd att utbetala dessa till social myndighet, nära anhörig eller annan person. F. ö., fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5.
Fru talman! Jag tycker att Gullan Lindblads förklaring till utskottets behandling av ärendet är svag. Hon vet lika väl som jag, att eftersom man nu har lagt initiativet på försäkringskassorna, som skall vidta åtgärder om det föreligger missbruk, blir det knappast några åtgärder. Jag skall inte förlänga debatten mer. De motiv som jag har för ett bibehållande har jag tagit upp i mitt anförande, och min uppfattning kvarstår.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än Arne Andersson. Jag kan säga att vi moderater delar hans uppfattning. Men vi har, som jag sade, av tekniska skäl inte kunnat förfara på annat sätt än vi gjort. Men jag tycker att Arne Andersson, innan han anklagar oss moderater, skulle tala med sina egna partikamrater, som inte ens vill vara med på det särskilda yttrandet till förmån för sin partikamrat Rune Torwald.
Fru talman! Jag konstaterar att Gullan Lindblad har samma uppfattning som jag och alltså kommer att rösta med motionen.

Fru talman! Jag vill uppehålla mig helt kort vid något som jag tycker har kommit i bakvatten litet grand och som jag känner viss oro för. Jag sitter i socialdelegation, och frågan gäller kravet på inledande sjukhusvård. Jag läser i propositionen att socialberedningen har uttalat sig för att en ökad samverkan mellan sjukvård och socialtjänst måste komma till stånd och att enligt förslaget — och propositionen har såvitt jag kan förstå följt beredningens förslag — vården skall inledas på sjukhus. Vi håller på med planering för institutioner ute i kommunerna, och vi har börjat märka en återhållsam inställning från landstingens sida här, och det är därför jag har gått upp. Landstingsförbundet har som remissinstans anfört att de missbrukare som kommer att omhändertas enligt den nya lagen säkerligen kommer att till övervägande del vara i sådant tillstånd att avgiftning är klart medicinskt motiverad.

Landstingsförbundet anser att det är felaktigt att det skall stå att vården skall inledas vid sjukhus. Landstingsförbundet menar vidare att man inte skall ha för stora förhoppningar om att det finns resurser för detta — om man läser det hela litet lätt. Kommunförbundet pekar på att diskussionerna om gränsdragning mellan sjukvård och socialvård stundtals kan få en lamslående effekt. Det är viktigt, säger Kommunförbundet, att konstatera att det är fråga om både ett sjukvårdsoch ett socialvårdsansvar. Jag är alltså oroad. Behövs det ändringar i sjukvårdslagen för att detta skall fungera fullt ut? Jag vill ställa den frågan till socialministern.
Fru talman! Det här är frågor som diskuterats i de huvudmannaskapsförhandlingar som pågått. Riksdagen har ju beslutat om att huvudmannaskapet skall föras över till kommunerna och landstingen. Det planarbetet har varit i gång under lång tid. Detta innebär att man i samförstånd skall bereda den vårdbehövande den vård som är erforderlig såväl inom sjukvårdssektorn som inom den socialvårdande sektorn och både i landstingskommun och i primärkommun. I detta sammanhang har vi erfarit att det finns en beredskap — dock icke för alla — att åta sig de uppgifter som den inledande sjukvårdsbehandlingen innebär. Man har nu en viss tid till förfogande, innan det ändrade huvudmannaskapet inträder, men under nästkommande år, 1982, bör den gällande lagstiftningen vara till fyllest för att man skall få en fullständig vårdkedja i de avseenden som gäller LVM.

Fru talman! Lilly Hansson ställde en fråga till utskottet, som jag tänkte att jag skulle försöka ge ett svar på. Först vill jag emellertid ta upp en fråga om läkarintyg, som Lilly Hansson också var inne på. Där måste jag konstatera att LSPV inte är tillämplig. Innan man inger en ansökan från länsstyrelsen, skall det konstateras att alla andra åtgärder som är möjliga har prövats eller att man undersökt att de inte är möjliga att vidta. LVM är alltså den sista möjlighet man skall tillgripa, det är den man tar till då allt annat har prövats. Denna fråga rör människor som ofta är psykiskt sjuka, och på den punkten där det handlar om den psykiska sjukdomen kan ingen annan än läkaren klara ut förhållandet. Därför måste läkaren klargöra att LSPV inte har varit tillämplig. Att det måste stå klart har vid flera tillfällen tydligt utsagts i utskottets skrivning. När det gäller LSPV är det läkarnas bestämmelser som skall gälla och inga andra bestämmelser. Det gäller det vi kallar konverteringen, men det gäller naturligtvis också intagningen. Men ingen annan än läkaren kan avgöra om LSPV har varit tillämplig eller inte. Eftersom det ofta rör sig om gränsfall tillkommer bedömningen läkaren. Jag tycker att detta inte kan vara någon stor fråga, men jag har ändå velat beröra den. Lilly Hansson ställde frågan om det är möjligt att under de här två åren utvärdera intagningsförhållandet. Jag har sagt tidigare att dagens beslut måste gälla. Nu är det inte fråga om att göra en ny utredning om vem som skall klara av undersökningen och begäran om intagning, utan det måste ligga på länsstyrelsen. Det vore orimligt att nu börja igen på ny kula. Det har framgått av den långa debatten i dag att det finns olika åsikter. Det har funnits olika åsikter genom hela den här frågans gång genom åren. Vi måste försöka tillämpa den disciplin som vi som politiker ändå måste ta på oss när det gäller att till slut bestämma oss för hur vi skall göra. Det var också huvudkravet i den socialdemokratiska gruppmotionen. Jag ber att få påminna om det. Det har talats mycket om att remissinstanserna på den här punkten har haft delade meningar. Fru Littmarck talade om att det var stor majoritet för socialnämnderna. Jag vill medge att det kanske finns en majoritet, men den är inte stor i det avseendet. Då man går igenom remissvaren vet man att även de remissorgan som har yttrat sig har kunnat ha delade meningar, men de har till slut fått lov att fatta ett beslut om vad de skall säga.

Jag ber än en gång att få yrka bifall till socialutskottets förslag.
Fru talman! Får jag först säga att jag är litet förvånad över talmannens sätt att fördela ordet i kammaren. Det förhållandet att socialministern replikerade på det som jag citerade från propositionen skall väl inte ta bort rätten för utskottets talesman att replikera på de frågor som jag faktiskt ställde till utskottet? När det gäller den första frågan, Evert Svensson, är jag oroad över att det skall stå i läkarintyget att skäl för tillämpning av LSPV inte finns. Om en person vårdas enligt LVM och man under tiden kommer underfund med att han har en sådan psykisk störning att han behöver tas in enligt LSPV och det står i läkarintyget att han inte behöver vård enligt LSPV, då kan det bli komplikationer. Jag skulle gärna vilja se den läkare som vill sätta sitt namn under ett intyg som sedan kan rivas upp. Evert Svensson säger att LVM är sista möjligheten, och det är riktigt. Jag trodde att LVM skulle tillämpas först när alla möjligheter till frivillig vård var uttömda. Det är här jag ser vådan av att man ändå blandar in LSPV i ansökan enligt LVM. När det gäller den andra frågan, om en utvärdering, vet vi att det har funnits många olika åsikter om den här saken och att det som man kommit fram till i utskottet, att ge en tvåårig övergångstid, är en kompromiss. Det borde ha funnits möjligheter att göra en utvärdering av verksamheten under den tiden. Jag tycker det är synd att man inte skall göra det, men jag finner mig i det svar jag fått av Evert Svensson, även om jag kanske beklagar det något litet.

Fru talman! Anledningen till att jag är så bestämd på den punkten att ingen ytterligare utredning behövs är att man nu måste veta vad man skall ställa in sig på. Det är oklarheten som är det största bekymret. Det är också i det avseendet som kritik riktats mot regeringen för att den inte följde socialberedningens förslag från början. Om regeringen följt det förslaget, hade man haft bättre tid än man har nu, och man hade vetat vad man skall inrikta sig på. Det är, tycker jag, trots allt en viktig fråga. Vi måste helt enkelt förhindra att osäkerhet fortsätter att råda. När det gäller frågan om LSPV och läkarintyg kan man väl säga att det givetvis kan finnas gränsfall. Vi vet att människor förändras. Människor kommer under andra läkares observation, och det är klart att man under hand måste få återuppta frågan om vederbörandes sjukdomstillstånd. Vad jag tycker är viktigt är att det inte råder någon oklarhet just på den punkten att LSPV:s bestämmelser skall gälla. Det får inte bli någon lätt övergång till psykiatrisk vård, därför att man har varit intagen på grund av LVM. Vård enligt LVM får inte så att säga vara halva vägen mot psykiatrisk vård, utan det skall vara fråga om en ordentlig prövning i de fall då man skall tas in för psykiatrisk vård.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar rör regeringens proposition angående ny hemförsäljningslag. Utskottets betänkande överensstämmer i allt väsentligt med propositionen och innebär vissa skärpningar av skyddet för konsumenterna vid hemförsäljning. Det är bra, tycker vi socialdemokrater. Utskottets förslag är enigt utom på en punkt. Det gäller frågan om s.k. öppet köp. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet anser att man här borde ha gått konsumentintressena mera till mötes. Vi menar att rätten till öppet köp bör lagfästas. Öppet köp innebär rätt att inom en viss tid få återlämna en köpt vara och få pengarna tillbaka. Det systemet tillämpas inom bl.a. konsumentkooperationen med goda erfarenheter alltsedan 1960-talet. För konsumenten innebär detta en trygghet, och man kan rätta till många felköp. De bestämmelser om öppet köp som finns i köplagen ger emellertid utrymme för allsköns krypvägar för handeln. De utnyttjas också och utgör alls inget reellt skydd för konsumenten. I hemförsäljningskommittén, vars betänkande i huvudsak har legat till grund för regeringens proposition, var man klar över att det fanns stora brister i den nuvarande lagen. Man var dock inte beredd att föreslå en tvingande lagstiftning utan initierade i stället förhandlingar mellan konsumentverket och Sveriges Köpmannaförbund för att få en frivillig överenskommelse med näringslivet om rätt till öppet köp. Förhandlingarna har emellertid gått trögt, och några resultat skymtar inte ens i fjärran. Näringslivet vill helt enkelt inte medverka till en generell regel om öppet köp. Vi hade gärna sett att en sådan överenskommelse hade kunnat träffas, men nu återstår enligt vår mening bara lagstiftning. Flertalet remissinstanser som företräder konsumenternas intressen — LO, TCO, KF och många fler — delar vår uppfattning. Förslag till sådana lagregler bör enligt den socialdemokratiska utskottsgruppens mening utformas av den nu arbetande konsumentköpsutredningen, som bör få sådana tilläggsdirektiv. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Låt mig sedan också få säga några ord om det avsnitt i betänkandet som handlar om aviseringsskyldighet vid hemförsäljning. I den socialdemokratiska motionen 1981/82:87 har vi uttryckt stor tveksamhet mot propositionens förslag att hembesök inte skall behöva anmälas i förväg. Vi har emellertid, liksom majoriteten i utskottet, ändå följt regeringens förslag på denna punkt. Våra skäl är sysselsättningspolitiska. I en tid med stor arbetslöshet är det viktigt att undvika åtgärder som kan förvärra situationen. Men det måste ändå få sägas att det är med ganska stor motvilja som man kan acceptera sådana skäl. Slutsatsen måste ju bli att de här varorna skulle förbli osålda, om man inte oanmäld fick starta operation övertalning i den tilltänkta kundens hem. Är det då verkligen fråga om varor som kunden behöver och tänkt sig att köpa och egentligen har råd att köpa? Svaret måste bli nej i många fall — och detta i en tid när man i andra sammanhang tillhåller människor sparsamhet och att minska sin konsumtion. Ett stort antal remissorgan har ju också vitsordat att det är de svaga konsumenterna som har svårt att säga ifrån till försäljaren och därför hamnar i underläge med ofta dyrbara avbetalningar — på en vara de inte vill ha — som följd. Uppenbarligen är säljmetoderna alltjämt tvivelaktiga. I propositionen och vissa remissyttranden ömmar man för glesbygdsbefolkning och handikappade och tycks mena att hemförsäljning ur deras synpunkt är en välsignelse. Naturligtvis är det riktigt när det gäller bussar med dagligvaror som besöker glesbygdsområden. Deras ankomst är aviserad och även efterlängtad, men oannonserad försäljning av dammsugare, bokverk, korsetter, tygstycken osv. är något annat. För sådana affärer vill den handikappade och glesbygdsbon liksom andra planera sina inköp. Det är otroligt att man år 1981 och i Handikappårets sista minuter inte är generad över sådana argument. Hemförsäljningsutredningens förslag gick ut på någon form av aviseringsskyldighet. Detta efter noggranna studier och utredning av hur hemförsäljningen fungerar i dag. Det bevisar ju att det finns påtagliga brister i verksamheten som drabbar konsumenterna. Även om vi från socialdemokratisk sida f. n. inte föreslår obligatorisk aviseringsplikt, finns det ändå all anledning att inte släppa frågan med det beslut som kommer att fattas här i dag. Kommande verksamhet med hemförsäljning får visa om skärpta regler bör aktualiseras längre fram. Jag yrkar, fru talman, med detta bifall till utskottets förslag under mom. 1 och bifall till den socialdemokratiska reservationen under mom. 2.

Fru talman! Med tanke på det sista avsnittet i Ingrid Segerströms anförande tycker jag att det är högst märkligt att inte den socialdemokratiska gruppen har reserverat sig till förmån för aviseringstvång. Resonemanget utmynnade ju i att man helst vill ha ett sådant, och då är det ju litet hyckleri att inte ha reserverat sig på den punkten också. En nyhet är emellertid att lagen tillämpas även vid telefonförsäljning och vid hemförsäljning som sker mot kontant betalning, utom då det begärda priset understiger 200 kr. Vidare skall ångerveckan enligt huvudregeln räknas från det att konsumenten fick tillfälle att undersöka det köpta godset eller likadant gods. Så skall också näringsidkare som anlitar ombud vid hemförsäljning i princip vara skyldiga att svara för utfästelser om olika förmåner, bl.a. om rabatt och garantitider, som ombudet har lämnat vid hembesöket, på samma sätt som gäller inom den vanliga butikshandeln. I övrigt gäller att den nya lagen om hemförsäljning innebär att reglerna om hemförsäljning förenklas och görs mer lättillgängliga än f. n. Samtliga remissinstanser har ingående diskuterat frågan om aviseringstvång när kommittéförslaget var ute på remiss. Oenigheten var stor bland remissinstanserna. I propositionen konstaterar departementschefen att en aviseringsskyldighet kan innebära en fördel för konsumenterna. Införandet av en sådan skulle allvarligt försvåra möjligheterna att bedriva hemförsäljning, och därför innehåller propositionen ingen bestämmelse om aviseringsskyldighet. Det finns en socialdemokratisk motion som har nr 1981/82:87. Ingrid Segerström har länge uppehållit sig vid den diskussion som där förs om aviseringstvång, så jag kan hoppa över det. Utskottet säger i sin motivering att en aviseringsregel skulle kunna betyda att hemförsäljning omöjliggörs, och utskottet understryker också att hemförsäljningen fyller en speciell funktion inte minst i glesbygderna. I den socialdemokratiska reservationen angående öppet köp vill reservanterna ha ett tilläggsdirektiv till konsumentköputredningen för att utredningen skall föreslå en lagstiftning om öppet köp. Med öppet köp avses att konsumenten automatiskt eller efter överenskommelse inom en viss tid kan avstå från köpet. I propositionen anför departementschefen att frågan om öppet köp bör kunna lösas genom frivilliga överenskommelser mellan konsumentverket och företrädare för de berörda branschorganisationerna. Som framgår av Kooperativa förbundets remissyttrande har inom konsu köp med undantag för vissa varugrupper är öppna köp med en veckas Tisdagen den ångerfrist. Av en undersökning som hemförsäljningskommittén lät utföra 15 december 1981 1978 framgår att konsumenterna inom den privata detaljhandeln i stor utsträckning medges rätt till öppet köp. Upprättande av Systemet har alltså i dag fått stor spridning, och utskottets majoritet anser — en toxikologisk att det finns anledning att se positivt på en ytterligare ökad användning av informationsseröppet köp. Vissa varugrupper skulle — med tanke på KF:s nuvarande tillämpning av bestämmelserna — vid en generell lagstiftning behöva undantas, t.ex. underkläder, peruker, postischer, bijouterier, avklippta tyger, färskvaror och livsmedel. Med det skulle lagen bli mycket komplicerad att tillämpa. Departementschefen framhåller i propositionen — och utskottet delar den uppfattningen — att det finns förutsättningar att nå fram till frivilliga överenskommelser om öppet köp. Dessa bör kunna utformas så, att olika behov av öppet köp tillgodoses. Utskottets majoritet delar denna uppfattning och avstyrker därmed bifall till den socialdemokratiska reservationen. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i alla delar.

Fru talman! Under flera år har från socialdemokratiskt håll flera é 5 163 miljömotioner lagts fram, där vi krävt ett samlat program för att komma till rätta med de kemiska hälsooch miljöriskerna. Vi har via våra motioner velat fullfölja det arbete inom miljövårdsområdet som vi påbörjade i regeringsställning. Allteftersom kunskaperna ökar och nya risker upptäcks måste kraven från samhällets sida undan för undan skärpas. Utgångspunkten måste vara att människor och natur inte skadas genom användning av kemiska produkter. Tillverkare och importörer måste ta ansvar för att deras produkter inte förorsakar skador. Men det måste ankomma på samhället att uppfylla detta ansvar. Därför måste vi ha en god överblick över de kemiska ämnen och produkter som förekommer i både arbetsliv och handel liksom de skador och förändringar som kemiska ämnen kan förorsaka olika miljöer. Vad som här måste till är ökad forskning och förbättrad kontroll. Men vi måste också sprida den kunskap vi därigenom kan vinna till alla som är berörda inom hithörande område. Vi socialdemokrater har många gånger varit kritiska mot de borgerligas sätt att hantera dessa frågor under den tid de haft det yttersta ansvaret. De krav som vi fört fram och som grundats på nya erfarenheter inom miljövårdens område har emellertid inte i någon större omfattning hörsammats. Med tanke på de många alarmerande rapporter som vi kunnat ta del av borde man ha visat större aktivitet på miljövårdsområdet. Jag skall inte trötta kammaren med att peka på försummelser eller räkna upp alla områden där vi anser att både de borgerliga regeringarna och riksdagsmajoriteten intagit en alltför passiv hållning. Låt mig bara nämna att vi under de senaste två veckorna här i kammaren behandlat ett flertal frågor som gällt olika miljöer. Det har varit frågor som berört luft, vatten och naturvård. På samtliga områden har de borgerliga i denna kammare avvisat de socialdemokratiska reservationerna. Detta, om något, visar att talet om att vilja värna om miljön oftast stannar vid enbart ord, då våra reservationer på alla de nämnda områdena inneburit hårdare krav på miljöstörande verksamhet. Ett ytterligare exempel gäller det område som nu är föremål för kammarbehandling, nämligen jordbruksutskottets betänkande om upprättande av toxikologisk informationsservice. Den 29 juni 1977 sände miljödatanämnden en skrivelse till jordbruksdepartementet i vilken föreslogs att frågan om toxikologisk informationsservice skulle utredas med sådan skyndsamhet att riksdagen redan under våren 1979 skulle kunna ta ställning. Vad hände? Ja, under resten av år 1977 hände ingenting, under hela 1978 hände heller ingenting. Först den 31 maj 1979 reagerade den dåvarande borgerliga regeringen och gav miljödatanämnden i uppdrag att snabbutreda frågan. Plötsligt skulle alltså miljödatanämnden snabbutreda den fråga som de ansvariga försummat i nästan två år! Vi har nu äntligen fått en proposition på grundval av miljödatanämndens betänkande Bättre miljöinformation. Trots att man haft ett och ett halvt år på sig att utarbeta propositionen innehåller den enligt vårt förmenande brister på några väsentliga punkter. I vår socialdemokratiska motion nr 113, som vi lagt fram med anledning av propositionen, understryker vi att när det nu skall inrättas en toxikologisk informationsservice så räcker det inte med att den omfattar enbart hänvisningsservice, såsom regeringspropositionen föreslagit. Skall det inrättas en sådan informationsservice som det här är fråga om måste den vara anpassad till det faktiska behovet och kunna bli till nytta även för andra än specialister. Vi måste se till att t.ex. skyddsombud och hälsovårdsnämndernas handläggare kan tillgodogöra sig sådana informationer och kunskaper om kemiska produkter som de i sin verksamhet kan anse vara nödvändiga. Ett av de stora problemen med toxikologin i dag är just att icke-specialister har så svårt att ta del av den kunskap som finns hos experter. För oss är det därför självklart att den föreslagna verksamheten också måste omfatta frågeservice för bl.a. dessa grupper. För oss är det också naturligt att de avnämare som har att tillgodose de anställdas intressen, t.ex. skyddsombud och fackliga organisationer, får en avgiftsfri service. Kostnadstäckningen för den nu aktuella verksamheten får inte utformas så, att avgifter och kostnadsansvar utgör hinder för att dessa skall kunna erhålla information om kemiska produkter. Kostnaderna kan säkert klaras genom att man justerar taxan för de företag och myndigheter som mot avgift anlitar servicen. Vi kräver också i vår motion att de fackliga organisationerna skall garanteras ett inflytande över verksamheten och dess framtida utformning. Man borde ta till vara den erfarenhet och det kunnande som de fackliga organisationerna har, och inte lämna dem som allra mest är berörda helt utanför. När det gäller omfattningen och organisationen av den toxikologiska informationsverksamheten framhålls i propositionen att den inte kan få den omfattning som miljödatanämnden föreslagit, på grund av att vi har brist på toxikologer. Även om vi socialdemokrater i vår reservation kan dela uppfattningen att det i ett inledningsskede kan uppstå vissa problem, så är det just för att vi har brist på toxikologer som det är viktigt att se på de organisatoriska frågorna. Vad är det som säger att vi är bundna till bara de inhemska resurserna? Varför kan vi inte gå fram med ett nordiskt samarbete, och varför kan vi inte göra som i många andra sammanhang — utnyttja internationella experter och kunskaper? Vi har också i vår motion pekat på att arbetet med svensk miljökvalitetsredovisning bör fortsätta och byggas ut. Vi hoppas att regeringen, när den första provutgåvan utvärderats, utan dröjsmål presenterar riksdagen förslag om var verksamheten skall förläggas och hur den skall utformas. Vidare kräver vi att få en utredning om ett epidemiologiskt program. Ett sådant program skulle bl.a. ge underlag för att belysa sambandet mellan olika miljöfaktorer och människans hälsa. I den reservation som vi fogat till utskottsbetänkandet har vi pekat på en del brister som vi tycker att utskottsmajoriteten borde ha tagit fasta på vid behandlingen av propositionen. Men jag vill också framhålla att vi tycker att det är av stor vikt att vi får i gång en toxikologisk informationsservice. Från socialdemokraterna ställer vi oss bakom en hel del av propositionens innehåll. Och när det gäller den framtida inriktningen och omfattningen av den verksamhet som det här är fråga om har vi i vår reservation en mer positiv hållning till propositionen än vad utskottsmajoriteten har. Men vi tycker att man med vunna erfarenheter borde kunna starta en mer omfattande verksamhet än vad regeringen föreslagit i propositionen. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 17.

Fru talman! Nu förevarande betänkande, nr 17, från jordbruksutskottet handlar om toxikologisk informationsservice m.m. och bygger på en proposition från regeringen.

På dessa förslag yrkar jordbruksutskottets majoritet avslag. I den till betänkandet fogade s-reservationen tillgodoses de två motionskraven i allt väsentligt. Enda skillnaden är att man i reservationen vill avvakta en utredning om utbildning av toxikologer, som också omnämns i vår motion, under det att det i motionen krävs ett riksdagsuttalande till regeringen. Den toxikologiska informationsverksamhet som nu föreslås skall ju, som framgår av namnet, syssla med distribution av information om giftiga ämnen. Den begränsade verksamhet som föreslås kommer att befatta sig med insamlande och distribution till avnämare av tillgänglig skriftlig inoch utländsk information på området. Informationen förmedlas utan värdering från distributörernas sida. En sådan verksamhet är inte till fyllest för exempelvis de många skyddsombuden ute i det svenska arbetslivet. Här torde också föreligga behov av värderingar av risker, översättning till svenska språket av utländska uppgifter och separering av vad som är mest primärt inom arbetslivet. Vi menar att sådan verksamhet måste upptas under ett senare skede sedan bättre underlag för verksamheten tagits fram genom vidare utredning. Rent allmänt menar vi att inställningen inte kan få vara den att det räcker med god information om giftiga ämnen. Grundinställningen bör i stället vara att vi skall sortera bort så många giftiga ämnen som möjligt ur vår miljö. Det är en mera offensiv linje, som väljer säkerheten framför osäkerheten. Vad sedan gäller kostnaden för informationen om giftiga ämnen kan man i propositionen tänka sig ett avgiftssystem som på sikt skulle kunna göra verksamheten självbärande. För vår del vill jag säga att vi kan tänka oss avgifter bara för företagen på området, men motsätter oss avgifter för skyddsombud och fackliga organisationer. Vidare anser vi att utbildningen Nr 52 av kvalificerade toxikologer, som det nu är svår brist på, måste väsentligt Tisdagen den utökas, att ett program för färdigställande av produktregistret måste 15 december 1981 upprättas och att rapporterna om miljökvalitet i Sverige måste göras regelmässiga. Fru talman! Då jag anser yrkande 1 i motion 1981/82:96 väsentligen tillgodosett genom reservationen, yrkar jag nu bara bifall till yrkande 2 i samma motion, om riksdagsuttalande beträffande utökning av utbildningen av kvalificerade toxikologer.

Fru talman! Håkan Strömberg inledde denna debatt med att tala om att det är viktigt att människor och miljö skyddas mot skador genom kemiska medel. Jag kan inte annat än instämma i det. Han fortsatte sedan med att redovisa att man under hösten här i riksdagen haft uppe till behandling en rad frågor om miljöoch naturvård och att socialdemokraterna i dessa fått avslag på ett antal reservationer. Jag skulle med anledning härav vilja säga att det väl inte i så stor utsträckning beror på att vi som avslagit reservationerna skulle vara ointresserade av miljöoch naturvård utan snarare på att vi har en viss realism i vår bedömning. Det gäller ju också att se till att besluten är genomförbara och att vi kan få resultat av det som vi beslutar om. När det gäller informationen om toxikologi är det, som understrukits här, mycket viktigt att de människor som har nytta av sådan information men som inte är experter på området får en möjlighet att ta del av de kunskaper som ändå finns. Det förslag som vi har behandlat innefattar ju upprättandet av en toxikologisk informationsservice, knuten till Karolinska institutets bibliotek och informationscentral. Vidare har det föreslagits en fortsatt utveckling av miljöstatistiken. Enligt förslaget skulle naturvårdsverket i fortsättningen få i uppgift att fortlöpande bevaka behovet av informationsinsatser på miljövårdsområdet. Detta innebär också att miljödatanämnden upphör med sin verksamhet. Utskottsmajoriteten delar den uppfattning som har redovisats i propositionen, och jag kan konstatera att även reservanterna i huvudsak gör detta. Bara på ett par punkter har man en annan uppfattning. Utskottsmajoriteten tycker att det är viktigt att informationen om kemiska ämnen och produkter och deras effekter på människor och miljö förbättras. Därvidlag behövs särskilda resurser för att man skall kunna få till stånd en utökning av informationsservicen med inriktning på toxikologi. Utskottet har ingen erinran mot den organisatoriska anknytning som föreslås i propositionen och som innebär att Karolinska institutets bibliotek och informationscentral får i uppdrag att praktiskt svara för den föreslagna informationsservicen. Utskottet tycker att det är riktigt att inte nu föreslå någon riskutvärdering, som har varit uppe till diskussion. Vid remissbehandlingen har det framhållits att det här kan uppstå problem, inte minst med tanke på att det rör sig om olika statliga inrättningar, där den ena skulle 5 i 167 värdera vad den andra gör. Den främsta orsaken är emellertid att vi inte har tillräckligt många utbildade toxikologer. Skall vi göra en riskutvärdering bör vi kunna göra den så, att den blir oantastbar. Den bör ju vara så riktig som möjligt. När det gäller materialets tillgänglighet för skyddsombud, hälsovårdsnämnder och andra är det som Håkan Strömberg sade naturligtvis riktigt, nämligen att de bör kunna få ta del av materialet på ett rimligt sätt. Frågan tas inte direkt upp i det här sammanhanget. Verksamheten skall ju göras självbärande med hjälp av de avgifter som tas ut, men hur verksamheten skall läggas upp med tanke på olika avnämare har man inte närmare gått in på. Jag tänker inte heller göra det. I övrigt behandlas i propositionen en miljökvalitetsredovisning och en epidemiologisk övervakningsoch undersökningsverksamhet. Här pågår ett arbete, och det föreslås att man väntar med utbyggnaden tills det står klart vad man kommer fram till i det arbetet. Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 17.

Fru talman! Jag vill göra några kommentarer till Lennart Brunanders anförande. Han sade att utskottet har visat en viss realism och tagit fasta på vad som är nödvändigt. Enligt min mening gäller detta också motionen och reservationen. I det hänseendet är det inte någon särskilt stor skillnad. Att vi inte kan få t.ex. toxikologiska utvärderingar utan kvalificerade toxikologer är helt klart. Därför är det också viktigt att vi utbildar sådana, att de får en bra utbildning och att det hela påskyndas. Lennart Brunander sade, att om vi över huvud taget skall ha en riskvärdering — som jag också tog upp — skall den vara oantastbar. En sådan här riskvärdering är viktig för bl.a. skyddsombuden, eftersom vi inte kan begära att dessa skall ha en så god utbildning att de själva kan göra en värdering. Inte heller har de tillgång till så mycket material att riskvärderingen skulle kunna göras, om de nu hade kunskaperna. Det tycker jag också är riktigt. Vi skall försöka komma det så nära som möjligt. Däremot tror jag att det blir något svårare att få en riskvärdering som alla som har hög utbildning på området är överens om. Det finns alltid en tendens att man kommer till skilda slutsatser när man skall göra värderingar. Det gäller också för dem som har stor sakkunskap. Men om epidemiologiska undersökningar är mycket signifikanta, kan man faktiskt inte ha speciellt delade meningar om dem. Man kan visserligen ha olika uppfattningar om vad det signifikanta utslaget beror på, men resultatet kan man inte tvista om. Om undersökningen är riktigt genomförd och ger ett signifikant utslag, måste det accepteras. Vi skall dock vara på det klara med att epidemiologiska undersökningar på människor som har dött eller skadats kommer mycket långt i efterhand. Och det mest primära är att vi försöker gå in med förebyggande åtgärder. Epidemiologiska undersökningar är en värdering av människor som har skadats i det förgångna till gagn för dem som skall syssla med dessa frågor nu Nr 52

Fru talman! Jag fick förmånen att komma med i miljödatanämnden när den startade för sju och ett halvt år sedan. Med nya idéer, moderna metoder, men också tålmodigt systematiskt vardagsarbete har nämnden gett sig i kast med att försöka förbättra informationen inom miljövården. Okänd sjuka är svår att bota, sägs det. Vad behöver vi då veta för att bota en dålig miljö? Har vi råd att inte ta väl vara på den information som redan finns eller som undan för undan kommer fram, i vårt land eller i andra länder? Kan vi lösa en del problem genom att knyta ihop miljövårdskunnande med den moderna informatikens metoder och tänkesätt? Från dessa utgångspunkter har miljödatanämnden gått igenom hur olika miljövårdsmyndigheter handskas med uppgifter som de får in. Nämnden har gett sig på deras datarutiner och den har försökt få till stånd en datasamordning. Nämnden har utarbetat underlag för ett program för övervakning av miljökvalitet. Den har drivit på en uppbyggnad av svensk miljöstatistik, och den har startat en brett upplagd miljökvalitetsredovisning. Med databas och kataloger har den medverkat till en allt bättre överblick över miljöforskningen. Dessutom har den tagit upp en rad frågor som gäller miljöinformationsservice och inte minst öppnat dörrar till informationskällor som finns att tillgå i utlandet. Ett led i nämndens arbete om informationsservice har varit den delutredning som gett namn åt propositionen som vi just nu diskuterar, dvs. utredningen om toxikologisk informationsservice. Miljödatanämnden sjunger nu sin svanesång. Men det sker inte med sorg i sinnet. Tvärtom tror vi att arbetet med att förkovra miljöinformationen i högsta grad har ett liv efter detta. Nu är det dags att gå över i nästa skede. Där skall ansvaret läggas på myndigheter som skall genomföra förslagen, förvalta resultaten av utvecklingsarbetet och föra det vidare. Att miljödatanämnden på eget initiativ upphör som självständig organisation betyder inte att idéerna är uttömda eller att arbetet skulle vara helt genomfört. Bygget är inte färdigt. Men grunden är lagd. Det finns nu en stabil grund att stå på för att fortlöpande främja tillgången på miljöinformation och förädla hanteringen av den enorma mängd data som behövs i miljövården. Jag vill peka på två sorters frukter av miljödatanämndens arbete. Den ena är synliga resultat som ADB-system, handböcker och andra publikationer samt en informationstjänst på försöksnivå. Hit hör förstås också utredningsförslag och vissa rekommendationer till myndigheterna. Den andra sortens frukt syns inte lika bra och glöms därför lätt bort. Men runt om i samhället har nämndens verksamhet ökat kunskapen om hur man skall hantera miljöinformation — med eller utan datateknik. Det har skett genom många människor i en pågående dialog inom själva miljödatanämnden, i de direkta projektarbetena, i referensgrupper för projekten, vid rundabordsdiskussioner, konferenser, utställningar, seminarier och kurser. De som har deltagit är tjänstemän vid centrala, regionala och lokala myndigheter. Där är företrädare för facket och andra organisationer, där är miljöforskare och många andra. Till det kommer miljödatanämndens informationstidskrift, MI-nytt, som bl.a. haft en viss spridning ute i kommunerna. Jag hinner inte ta upp alla de synliga resultaten. Men låt mig ändå som hastigast nämna att vi tillsammans med statskontoret har arbetat fram en ordning för att arbetarskyddet med datorer kan registrera vad det finns för arbetsplatser. Vidare har vi fått fram ett datasystem, där länsstyrelsen kan hantera de kontrolluppgifter som flyter in från tillsynen enligt miljöskyddslagen. Ett system för att registrera analysuppgifter i livsmedelskontrollen har ställts till livsmedelsverkets förfogande på liknande sätt. Nämnden har gjort flera insatser för datasamordning och sedan beskrivit dem i rapporter och publikationer. Vi har fått tre årgångar av miljöstatistisk årsbok med inriktning på naturmiljön och dessutom en provutgåva om arbetsmiljön. Får jag inom parentes säga att arbetsmiljön länge har varit på efterkälken och fortfarande är det. Men vi har på olika sätt försökt att ge arbetsmiljön en chans att hämta in naturmiljöns försprång. I början av nästa år kommer en omfattande redovisning av miljökvaliteten i vårt land. Den är till stor del inställd på den intresserade lekmannens behov. Jag tror att jag kan försäkra att många av oss i riksdagen får både nytta och nöje av den väl genomarbetade boken. Det är svårt att inte här nämna att Giftinformationscentralen med nämndens stöd har gått igenom data om industrikemikalier för att bättre kunna svara på frågor om akuta förgiftningsrisker. Centralen har också fått utvecklingsstöd för att med datatekniken som hjälpreda hantera sitt stora arkivmaterial om ämnen och produkter. Andra resultat är ett system för att lättare hitta material i myndigheternas akter, försöksregister med uppgifter om personer som är utsatta för bly, handbok med vägvisare till lagstiftningen under rubriken Vad gäller om kemiska ämnen. Miljödatanämnden har vidare prövat att ge en direkt frågeservice med hänvisning till informationskällor. Den servicen har velat ge även ickespecialisterna en chans att orientera sig och hitta rätt. Jag är övertygad om att vi behöver gratis frågeservice även i framtiden. Miljödatanämnden har också varit svenskt kontaktorgan för två olika informationssystem inom ramen för FN:s miljöprogram. Jag vågar säga att Sverige här har levt upp till sitt ansvar att främja internationellt samarbete. Herr talman! Med de här orden har jag väl inte precis läst upp miljödatanämndens testamente, men jag har velat ge litet mera kött på benen åt diskussionen om nämndens verksamhet. Jag vill också säga att allt det som nämnden har uträttat inte hade varit möjligt utan insatserna från en sällsynt engagerad och mycket kompetent personal. Det är viktigt att de myndigheter som nu tar över känner sitt ansvar för de investeringar som statsmakterna har gjort genom miljödatanämnden. Det är framtidsinvesteringar i kompetensuppbyggnad, det är framtidsinvesteringar i olika aktiviteter. De måste tas till vara och vidareutvecklas. Det kräver i sin tur smidighet och samarbete tvärs över alla organisationsoch myndighetsgränser. För oss i riksdagen är det viktigt att sätta frågorna om människans hälsa och miljö i förgrunden, även om ekonomin kärvar. Det var ett framsynt beslut, när riksdagen 1974 satte till resurser för att målmedvetet utveckla miljöinformationen. Jag hoppas att riksdagen visar samma förutseende när detta utvecklingsarbete nu går över i en annan organisatorisk gestalt. Miljödatanämnden kanske inte har så mycket till liv efter jul, och jag vill tillsist bara påminna om den gamle mannen som låg på sitt yttersta. När hans närmaste försökte uppmuntra honom med att han ändå såg ganska pigg och kry ut, så suckade han och sade: Ja, det är då skönt att veta att jag får dö frisk. Herr talman! Miljödatanämnden får dö, men dess idéer är friska och värda att ta vara på.

Herr talman! Jag vill instämma med Jan Bergqvist när han säger att grunden nu är lagd och att det gäller att gå vidare. I det sammanhanget vill jag också gärna rikta ett tack till miljödatanämnden och dess personal för det arbete som har utförts under de här åren. Det är ett tålmodigt arbete, vars resultat inte alltid omedelbart flyter upp till ytan, men det är ett bra arbete. Jag vill beteckna de ord som miljödatanämndens ordförande Jan Bergqvist har uttalat som något av ett testamente för den verksamhet som nu fortsättningsvis skall bedrivas. Med anledning av vad som har sagts i debatten vill jag erinra om att utgångspunkten för regeringsförslaget har varit att det är angeläget att få i gång en toxikologisk informationsverksamhet som kan börja fungera så snart som möjligt. Den begränsade tillgången på inte minst personella resurser gör det enligt min mening nödvändigt att i uppbyggnadsskedet begränsa ambitionsnivån till vad som kan bedömas vara praktiskt möjligt. Det är också viktigt att oklarheter när det gäller ansvarsförhållandet till andra organ kan undvikas. Jag tror att erfarenheten från andra frågor visar att det är bättre att bygga upp en verksamhet successivt än att ha så stora ambitioner från början, att man inte klarar av att uppfylla dem. Min bedömning har när det gäller dessa frågor varit att det knappast är realistiskt att räkna med att vi redan från början skall kunna ha en mera omfattande frågeservice som riktar sig till en mycket vid krets av intressenter. Det är viktigt att vi nu ser till att få en hänvisningsservice som fungerar. Frågan om en utbyggnad till också annat slag av service bör därför tas upp när vi fått en viss erfarenhet av den nya verksamheten. Också när det gäller exempelvis frågan om avgiftsbeläggningen måste man, som jag har angivit i propositionen, beakta de särskilda förutsättningar som gäller under uppbyggnadsskedet. Detta innebär självfallet att avgifterna nu inte får sättas så, att det blir ett motstånd mot att utnyttja de tjänster som har byggts upp. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, göra den bedömningen att den enighet som jag uppfattar finns när det gäller de grundläggande utgångspunkterna är viktigare än de redovisade skiljaktigheterna i mindre detaljfrågor.
Herr talman! Låt mig först säga att jag delar jordbruksministerns uppfattning att det kan vara viktigt att man inte tar på sig en alltför stor verksamhet utan successivt bygger upp en verksamhet. Men när nu grunden är lagd borde man börja bygga litet snabbare än vad jordbruksministern föreslagit i propositionen. Vi har ändå en hel del erfarenhet av hur sådan här verksamhet skall byggas upp. Vi har också en hel del erfarenhet av vilken service som man behöver få möjlighet till. Jag tänker då närmast på de skyddsombud som dagligen ofta kommer i kontakt med kemiska produkter, vilkas verkan man ofta är mycket osäker om. Då är det nödvändigt att man snabbt kan få frågor belysta och kan ta del av den här verksamhetens inverkan och bedöma hur dessa problem i fortsättningen skall klaras av. Det gäller också i fråga om kostnaden, där vi pekar på att man redan i inledningsskedet borde göra klart för skyddsombud och hälsovårdsnämnder att de kan utnyttja denna möjlighet till service utan att man först tar en diskussion och utreder vem som skall betala. Vem skall svara för de kostnader som jag tycker är nödvändiga? Det är framför allt på de punkterna som vi har en annan uppfattning än jordbruksministern framför i sin proposition. Detta är så väsentligt för den framtida verksamhetens utformning att vi har tagit upp det i vår reservation.

Herr talman! Jordbruksministern säger att ambitionsnivån bör begränsas till det praktiskt möjliga. Det är vi redan överens om, och det sade jag i mitt förra inlägg. Jordbruksministern säger att uppbyggnaden skall ske successivt. Jag fattar det så att det sker successivt i mån av tillgängliga ekonomiska medel. Men framför allt begränsas det av tillgången på kvalificerad personal. Men efter hand som kvalificerad personal blir tillgänglig förutsätter jag att den här verksamheten byggs ut. I propositionen sägs att det som nu föreslås inte är fråga om nya ekonomiska resurser eller andra resurser, utan det är fråga om en omfördelning av resurser som redan finns. Till det vill jag säga samma sak som vi framhållit i vår motion, nämligen att den resursnivå som vi kommer att hamna på framdeles inte kan få avgöras av den nivå som vi uppnår i dag genom omfördelning av tillgängliga resurser, utan det måste bero på en avvägning som vi gör framdeles när resurser kommer att finnas för att utvidga den här verksamheten. Informationen på det toxikologiska området är ju mycket omfattande. Om vi begränsar oss till det som berör arbetsmiljön är det ju fråga om ett enormt antal olika ämnen som vi kan bli utsatta för. Många av dessa ämnen vet vi inte speciellt mycket om, framför allt inte när det gäller de långsiktiga effekterna. Denna verksamhet begränsas faktiskt inte endast av att det fattas kvalificerad personal, utan den begränsas också av att vi ännu så länge inte har kunskaper om en massa olika ämnen, helt enkelt därför att vi vet för litet om dem. Därför krävs det forskning för att vi skall få veta mer. Området är så omfattande att det inte är realistiskt att Sverige ensamt försöker klara en sådan kartläggning, utan det måste till ett omfattande internationellt utbyte av erfarenheter för att klara en meningsfull och omfattande information på detta område.
Herr talman! Jag vill säga till Håkan Strömberg och Per Israelsson att vi naturligtvis skall ta vara på all den erfarenhet som finns för att få den nya verksamheten så bra som det är möjligt. Visar verkligheten att vi kan gå fram fortare än vad jag har gett uttryck för i propositionen, skall inte jag uppträda som bromsare.

Herr talman! Anledningen till min ensamma reservation till skatteutskottets betänkande 23 är att jag tycker att utskottsmajoritetens motivering är grundad på skäl som inte brukar föranleda att en motion behandlas på detta sätt av ett utskott. Man brukar inte heller utan vidare vidta en lagändring. Den lagändring som föreslås av utskottsmajoriteten härrör från ett yrkande i motion 1981/82:135. Motionen tar som exempel två rätt välkända företag i sötsaksbranschen, tillverkare av halstabletter. 1977 överfördes i rationaliseringssyfte tillverkningen från Pix AB — jag kan nämna företagen vid namn eftersom de står omtalade i motionen — till Läkerolföretaget, dvs. F. Ahlgrens Tekn. Fabr. AB, som då blev moderbolaget.

Riksskatteverket har sedermera kommit underfund med att man vid den tidpunkten hade gjort en uttolkning av lagen som var stridande mot lagstiftningen och har meddelat det förutvarande moderbolaget att verket kommer att vidta åtgärder för att en riktig tolkning av lagen tillämpas. Tre ledamöter av denna kammare, bosatta i Gästrikland, har i en motion yrkat att riksdagen skall vidta en förändring av lagen. Man anser att det är obilligt att den skattskyldighet som företagen har haft ett antal år inte längre skall gälla. Jag anser att det vore rätt underligt om riksdagen skulle vidta denna förändring. Skatteutskottet tillstyrker motionsyrkandet och föreslår riksdagen att bifalla förslaget om en lagändring, så att den felaktiga tolkningen skall bli laglig. Utskottet medger att detta är en unik händelse eller åtminstone en högst ovanlig händelse för den svenska riksdagen. Att riksdagen förändrar en lag utan att någon utredning föregår lagändringen och utan att regeringen får pröva om lagändringen kan framstå som skälig eller inte har alltså utskottsmajoriteten inte brytt sig om utan bara föreslagit lagändringen. Det tycker jag är ett högst ovanligt sätt att arbeta på, ett sätt som vi i den svenska riksdagen inte är vana vid. Jag vill fråga Bo Lundgren, som skall svara för utskottet: Skall skäl som detta också i framtiden kunna åberopas för att riksdagen skall vidta lagändringar? Skälen skulle då vara att det har gjorts en oriktig tolkning av en lag och att denna oriktiga tolkning har fått vara gällande i fyra fem års tid. Den tolkning av lagen som en myndighet felaktigt har gjort skulle då riksdagen genom att ändra lagen få att framstå som riktig. I annat fall skulle man behandla den som har varit gynnad av den felaktiga tolkningen obilligt. Den gällande lagen om särskild varuskatt, som stiftades 1941, hade kunnat användas även när de berörda företagen slogs samman eller rationaliserade sin tillverkning 1977. Man hade exempelvis kunnat låta försäljningsbolaget vara kommissionär för de produkter som det säljer i sitt eget namn men icke tillverkar utan som tillverkas hos moderbolaget. En sådan utformning hade gjort det möjligt att tillämpa en riktig tolkning av lagen. Det är inte brukligt att vi i Sverige stiftar lag eller ändrar en lag som bara, som i detta fall, berör ett eller högst två företag i landet. Sedan har utskottet vidtagit en ändring i det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till och tillfogat att ”om synnerliga skäl föreligger” skall ansökningar kunna bifallas. I hur många fall kommer detta att tillämpas? Skall ”synnerliga skäl” i framtiden vara anledning till att vi ändrar gällande lagar? Jag tycker det är ett märkligt förfarande av utskottsmajoriteten. Det kommer också att vara märkligt om riksdagen godkänner utskottets förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.